Herr talman! Tobias Billström har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att korta beslutsvägarna i Skolverket avseende prövning av ansökningar om fristående skolor. Minervaskolan i Umeå AB har före den 1 april 2003 hos Statens skolverk ansökt om godkännande för skolplikt och rätt till bidrag för en ny fristående skola motsvarande grundskolans årskurser 4-9. Interpellanten framhåller att Skolverket haft mer än tio månader på sig och att kommunen yttrat sig vid flera tillfällen och att huvudmannen har tvingats avge yttranden. Enligt förordningen om fristående skolor ska Skolverket vid handläggning av ärenden om godkännande och bidrag bereda lägeskommunen tillfälle att yttra sig över ansökan när det gäller fristående förskoleklasser respektive fristående skolor som motsvarar grund och särskolan. En förutsättning för att en ansökan ska kunna remitteras till kommunen är att den är fullständig, annars åtgår viss tid för komplettering av ansökan. Om kommunens yttrande är negativt ur den sökandes synvinkel, skickas yttrandet till den sökande för kommentar. Det är med andra ord inte bara den tid Skolverket behöver, utan även den tid som den sökande och den aktuella kommunen använder, som påverkar handläggningstiden. Vad som inte framgår av interpellationen är att huvudmannen, som sedan flera år driver en fristående grundskola och en fristående gymnasieskola i Umeå, under början av året har varit föremål för Skolverkets inspektion. Anledningen till att Skolverket inte har fattat något beslut i detta ärende är att verket avvaktar resultatet av inspektionen för att slutligt kunna ta ställning till Minervaskolans ansökan om godkännande och bidragsrätt för ytterligare en skola i huvudmannens regi. Det faktum att Minervaskolan i Umeå AB ännu inte har fått något beslut från Skolverket med anledning av sin ansökan beror således inte på att verket skulle sakna resurser för att handlägga denna ansökan. Då Tobias Billström, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav talmannen att Tomas Högström i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Tobias Billström är förhindrad och jag tar svaret i stället för honom. Det interpellationen handlar om är alltså Minervaskolan i Umeå, som sedan åtskilliga år bedriver utbildningsverksamhet i form av dels en grundskola, dels en gymnasieverksamhet. Det är en framgångsrik, mycket framgångsrik, verksamhet som man ägnar sig åt. Inte minst det faktum att ungefär 1 600 elever nu köar har lett till att skolan redan före den 1 april 2003 ansökt om att få starta ytterligare verksamhet. Det gäller en grundskoledel med klass 4-9. Vad händer sedan? Då sker det en skriftväxling. Naturligtvis kan det mycket väl vara en administrativ process i det här sammanhanget. Men vi står nu nästan ett år senare och fortfarande har Minervaskolan i Umeå AB inte fått besked - trots att eleverna inom kort ska göra sina val. Jag tycker ärligt talat inte att detta är acceptabelt. Detta är inte acceptabelt av en myndighet som har till uppgift att göra de här prövningarna, särskilt inte med beaktande av att vi ändå kan utgå från att vi har en väl fungerande verksamhet vid Minervaskolan i Umeå. Det omvittnas av elever, föräldrar och lärare. Interpellationen handlar om vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att korta beslutsvägarna på Skolverket med avseende på tillståndsgivningen. Av svaret kan jag konstatera att det inte berörs. Något svar ges inte av statsrådet med anledning av interpellationen. Man konstaterar att det är en administrativ process. Ja, det är en administrativ process. Jag skulle vilja sträcka mig så långt som till att det är en byråkratisk process numera. Man kan av svaret också konstatera att det faktum att Minervaskolan i Umeå ännu inte har fått något beslut från Skolverket med anledning av sin ansökan inte beror på att verket skulle sakna resurser för att handlägga denna ansökan. Det har man heller inte ifrågasatt. Vad man har frågat är: Avser statsrådet att vidta åtgärder för att korta beslutsvägarna på Skolverket med avseende på tillståndsgivning utifrån det exempel vi nu ser? Jag tycker inte att det ska behöva ta ett år. Det här beskedet skulle ha kommit under hösten 2003. Det är rimligt.
Herr talman! Som talmannen förstår kan jag inte ge mig in i detta myndighetsärende och diskutera handläggningen av det mitt under den process där själva myndighetsbeslutet är på väg att tas. Jag kommer alltså inte att ge mig in ytterligare i den diskussionen. Däremot är det naturligtvis viktigt att Skolverket ska arbeta kompetent och grundligt. De ska ta in alla de uppgifter som de bör ta in. De har då att göra med olika aktörer. De uppgifterna kan komma in snabbare eller långsammare, och det påverkar handläggningstiderna. De bör naturligtvis också ta hänsyn till sin egen utbildningsinspektion och de resultat som finns där. Finns det tecken på att Skolverket inte handlägger enligt de principerna ska regeringen naturligtvis reagera. Det är den principiella uppfattning jag har.
Herr talman! Jag respekterar att statsrådet redovisar att han inte kan ingripa i det enskilda ärendet. Men vi använder det enskilda ärendet som exempel för att visa på en beslutsprocess som tar väldigt lång tid. Utifrån det exemplet tycker jag att statsrådet ändå kunde redovisa den generella uppfattningen att Skolverket ska ha en snabb, rättssäker handläggning. Det är ett bra erkännande när det kommer. Något som man också borde kunna uttala sig om med anledning av det här ärendet är att man har passerat gränsen. Det borde även statsrådet kunna konstatera.